Herr talman! Detta är berättelsen om berget som födde en råtta. Kammarens ledamöter har i dag fått del av skriften Fakta om narkotika och narkomani. Med den monumentala sammansättning som samarbetsorganet för bekämpande av narkotikamissbruk har fått hade man väntat sig något mer än denna vid det här laget närmast truistiska sammanställning av fakta om narkotika och narkomani. Jag tänker särskilt på det avsnitt som har rubriken De senaste årens kamp mot narkotikamissbruket. Avsnittet om skolan omfattar något tiotal rader och är synnerligen magert och ofullständigt, och endast en bråkdel av det som har gjorts från lokala skolstyrelsers sida finns antytt. Eller jag tänker på avsnittet om organisationerna. Inte en rad om vad nykterhetsrörelsen har sagt eller gjort. Inte en rad om det arbete som kyrkorna har svarat för. Ingen beskrivning av de experiment i fråga om förebyggande arbete eller de försök på narkomanvårdens område som har gjorts och görs av skilda organisationer. Man behöver annars inte gå längre än till Sergels torg för att stöta på intressanta insatser i syfte att komma i kontakt med narkotikaskadade personer. För att inte tala om det arbete som bedrivs t.ex. i gamla Nalenpalatset. Nu är min fråga: Är man i det här samarbetsorganet okunnig om eller ointresserad av vad organisationerna verkligen gör?

Hade inte en parlamentarisk komplettering varit värdefull? Varför finns inga representanter för nykterhetsorganisationerna eller ungdomsrörelserna med? Det är naturligtvis där förklaringen ligger till att en så ofullständig skrift som denna kan publiceras. Jag tycker att det är synd att det faktamaterial som samarbetsorganet under statsrådet Lidboms ledning publicerar är så föga originellt och så ofullständigt.

Herr talman! Efter de anföranden som hållits av fru Kristensson och nu senast av herr Wikström skall jag fatta mig mycket kort. Men jag vill gärna få säga att jag anser att vi har anledning att ta på det här problemet med mycket stort allvar. Narkotikaproblemet är av sådan storleksordning att det kräver all den kraftfulla satsning som vi är mäktiga, såväl när det gäller att undanröja orsakerna som att ta vård om narkotikamissbrukare. Men alldeles särskilt gäller det i fråga om kampen mot narkotikamissbruket, som trots alla ansträngningar har synnerligen oroande proportioner. Jag ansluter mig i det fallet till vad fru Kristensson tidigare har sagt och behöver inte upprepa det. Kampen mot narkotikamissbruket och inte bara missbruket utan — observera detta! — kampen mot narkotikabruket måste föras vidare med all kraft. Det är därvid angeläget att det upplysningsoch studiematerial, som kommer till användning i olika sammanhang, tar med största allvar på de faror som även begränsat bruk av narkotika innebär. Jag menar att man har tagit litet för lätt på problemet, och man har många gånger liksom bortförklarat och på olika sätt neddimensionerat den svåra problematik som det här är fråga om. När statsrådet säger att flertalet narkotikamissbrukare är människor som av ena eller andra skälet hamnat på tillvarons skuggsida och känner sig utstötta ur samhällsgemenskapen, så är det i viss utsträckning riktigt. Jag delar givetvis den uppfattningen. Men det är långt ifrån hela sanningen. Det är många som kommer in på detta område av nyfikenhet. De tar risken att leka med mycket farliga ting. Jag tror att det finns anledning att säga ifrån allvarligt även om detta. att komma till att komma till rätta med narkotikaproblemet I detta sammanhang vill jag föra tankarna tillbaka till en bok som man har diskuterat här i riksdagen vid olika tillfällen. Det är studieboken ”Narkotika — det handlar om medmänniskor”. Det synes mig som om denna studiebok inte fyller anspråken i detta avseende. Med tanke på de nya rön som gjorts sedan boken skrevs — jag tänker då främst på erfarenheterna av haschbruket — förvånar det mig att denna bok fortfarande rekommenderas för användning i studiesammanhang, t.o.m. med möjlighet till det högre bidraget. Vad jag särskilt reagerar emot är att det framgår att författaren menar att det är ofarligt att låta barn pröva narkotika under lagliga former. Han säger på ett ställe att det torde vara helt felaktigt som det påstås från vissa håll, att nyfikenheten i sig själv skulle leda ungdomarna till narkomani. På ett annat ställe åberopar han vissa undersökningar och säger att dessa tycks ganska klart motsäga några av de fördomar — märk ”fördomar”! — som spritts genom t.ex. massmedia — att det skulle vara fråga om en epidemi, som vem som helst kan drabbas av, eller att hasch är inkörsporten till svårare missbruk. Uppgifter av det slaget fortsätter man i dag att föra ut, inte minst bland det unga Sverige. Att bruket av hasch på många håll tagit proportionerna av epidemi har fru Kristensson här klart redovisat. Det framgår också av den faktasamling som vi i dag fått. Vi vet också att hasch är det vanligaste preparatet, men enligt den tidigare nämnda boken skulle hasch vara tämligen ofarligt. I faktasamlingen kan man bl.a. läsa att en stor del av missbrukarna i skolan använder hasch. Det kan man läsa på s. 30. Där sägs också att vissa skolläkare rapporterar ett utbrett missbruk utanför skolan över veckoslut. Mot denna bakgrund förvånar det mig att ifrågavarande studiebok alltfort rekommenderas för användning.

Jag vill därför fråga statsrådet om det inte får anses motiverat i det nuvarande läget att ta med större allvar på narkotikaproblemet än vad som sker i ifrågavarande studiebok.

Fru talman! På en punkt tror jag att alla som har deltagit i denna debatt är fullkomligt eniga: Narkotikaproblemet är ett allvarligt samhällsproblem som kräver stora ansträngningar från samhället. Men jag vill nog inte gå så långt som fru Kristensson gör i sin interpellation, där hon betecknar det som vårt kanske allra allvarligaste samhällsproblem för närvarande. Jag vill inte göra upp någon ranking list på olika samhällsproblem — från andra utgångspunkter kunde man tycka att de tusentals människor som ,omkommer vid trafikolyckor eller vid olyckor i arbetslivet är ett lika allvarligt problem. Beträffande samhällets olika åtgärder för att bekämpa narkotika och narkotikamissbruk vill jag från början göra klart att det finns en grundläggande skillnad mellan mitt och fru Kristenssons sätt att se på problemen.

Hon betraktar allt tal om den sociala bakgrunden till problemen som en flykt från verkligheten. Hon retar sig på vad hon kallar symtomteorin, dvs. konstaterandet att narkotikamissbruket är ett av flera alternativa symtom på de sociala svårigheter som jag talade om; alkohol är ett annat, kriminalitet ett tredje osv. Den teorin vill hon totalt döma ut. Hon säger att den inte tjänar till något annat än att vara en dimridå. Jag poängterar denna skillnad mellan fru Kristensson och mig därför att jag tror den får en avgörande betydelse när vi skall diskutera vilka konkreta åtgärder som samhället skall vidta och hur de skall läggas upp. Enligt fru Kristensson kan narkotikaproblemet i mycket stor utsträckning diskuteras på temat lag och ordning, på temat att skaffa undan problemen med kraftfullaste möjliga åtgärder.

Om man tillgriper så hårda åtgärder för att skydda sig mot vanlig smitta, varför skall man då inte på ett motsvarande sätt skydda sig emot narkotikamissbruket? ” Det är väl ingen tillfällighet att fru Kristensson väljer detta exempel. Smittskyddslagen är inte skriven från vårdsynpunkt, den är till för att skydda allmänheten mot smittan.

Samma grundsyn präglar också fru Kristenssons propåer i övrigt. Hon serverar den i ett tiopunktsprogram som jag själv fick del av för någon timme sedan. Där finns bl.a. krav på skärpta straff för illegal narkotikahantering och ökade polisiära resurser för narkotikabekämpning. Men vi har ju skärpt straffen kraftigt för grova narkotikabrott. Maximistraffet är sex år, och det är för svenska förhållanden mycket. Tillämpningen hos domstolarna är utomordentligt sträng. Vart skulle vi nå genom att skärpa straffen ytterligare? Jo, vi skulle nå därhän att vi rev upp den samordning vi har åstadkommit i Norden och fick betydligt strängare straff i Sverige än man har i Danmark, Norge och Finland. Skulle meningen kanske vara att vi med hjälp av strängare straff skulle försöka vräka över en del av våra narkotikaproblem på våra grannländer? Polisen har inte tillräckliga resurser, enligt fru Kristensson.

Fru talman! Narkotikaproblemet är ett av de allra allvarligaste problemen vi har här i landet. När en människa hamnat i narkomani berörs inte bara vederbörande själv utan även en stor krets av hans anhöriga upplever också dessa lidanden under många år tills vederbörande antingen tillfrisknar eller går under. Det är alltså många människor som berörs av narkotikaproblemet. Det är inte enbart fråga om antalet narkomaner utan också hela den krets som finns omkring dem. Jag håller gärna med herr statsrådet om att det är en väsentlig skillnad i hans och mitt sätt att se på dessa problem. Jag delar inte uppfattningen att det här är enbart ett socialt problem. Jag sade i mitt förra inlägg att uppväxtmiljön och andra faktorer givetvis kan spela en roll för att en människa dras in i narkomanin. Men när man väl har blivit giftberoende, är det inte främst ett socialt problem, utan då är det ett avgiftningsproblem. På den punkten vill herr statsrådet inte förstå vad jag menar, nämligen att det är effektiv vård som här är den stora frågan. Herr statsrådet vill inte förstå att det enda som är humant när det gäller vården är tvångsvis intagning under lång tid, så att avgiftning hinner ske. Herr statsrådet ironiserade över att jag nämnde smittskyddslagstiftningen. Men det kanske beror på att statsrådet inte är medveten om att narkomanin fungerar som en smitta. Det är ju inte bara så, att man skall hjälpa vederbörande själv, utan man måste också hindra honom ifrån att dra in andra i missbruket. Det är ju så som narkomanin fungerar. Vill man inte inse det förstår man inte vad problemet gäller. Det är populärt att anklaga oss som vill tala för kraftfulla åtgärder för att vi skulle vilja till överdrift hävda lag och ordning. Det har tydligen blivit något fult uttryck i det här landet. Men vi skall inte glömma bort att narkomanin drar med sig en omfattande kriminalitet. Det är därför inte fel att tala för ökade polisiära insatser parallellt med att man förstärker vårdmöjligheterna. Jag är ledsen över att behöva säga att jag fortfarande inte finner någon förståelse hos statsrådet för mina krav på att man äntligen inser att det primära är effektiv vård. Avslutningsvis vill jag säga att det är angeläget att den konferens som socialstyrelsen kallar till i nästa månad också inkluderar experter som till äventyrs kan ha en annan uppfattning än vad de experter har som nu tycks ha socialstyrelsens öra, att det alltså kan bli experter med varierande uppfattningar, för att man skall kunna få en förutsättningslös diskussion om på vilken linje man skall gå fram. Vidare saknar jag, fru talman, statsrådets synpunkt på lämpligheten av att en myndighet nonchalerar justitiekanslerns beslut i ett ärende.

Fru talman! Statsrådet Lidbom hävdade att jag kritiserade den här faktaskriften därför att jag inte visste vad samarbetsorganet var eller vad det sysslade med. Poängen var emellertid att jag just därför att jag vet vad organet är och har sett ett prov på dess arbete kritiserade skriften.

Jag tillät mig fråga, om det berodde på okunnighet om eller ointresse för det här arbetet att man gör en så mager sammanfattning. Det här är inte någon liten fråga; ett organ som gör den här pretentiösa sammanfattningen måste väl ändå göra sig så pass mycken möda att man låter innehållet i skriften i någon mån motsvara vad man skriver i förordet. att komma till rätta med narkotikaproblemet att komma till rätta med narkotikaproblemet
Fru talman! Statsrådet Lidbom vill inte betygsätta studiematerial som finns och som skickas ut och rekommenderas. Men, herr statsråd, det var väl kanske inte det som var meningen heller.

Kan vi, med de erfarenheter som vi nu har, ställa oss bakom sådana uttalanden och lämna statliga bidrag för att föra ut dem till vår ungdom? Att ta avstånd från detta är väl inte att betygsätta studiematerial.

Fru talman! Fru Kristensson säger att jag betraktar det här såsom enbart ett socialt problem och uttalar mig med förakt om hennes efterlysande av lag och ordning på området. Vad jag har sagt är att detta är i botten ett mycket allvarligt socialt problem, och vi kommer aldrig slutgiltigt till rätta med det utan att klara ut de sociala orsakerna och bota vad som brister i socialt hänseende. Däremot visar ju statsmakternas handlande under de senaste åren att vi i högsta grad inser att detta är ett problem i nuet, som måste angripas på en rad olika fronter och där också, utöver information, vårdinsatser och mycket annat, polisinsatserna har en utomordentligt stor betydelse. Därför har vi också satsat mycket hårt på detta. Det belyste jag i mitt förra inlägg med tillräckligt av exempel och jämförelser med andra länder för att jag inte skall behöva säga mer om det nu. När det gäller narkotikahanteringen — dessa profitörer på ett utomordentligt farligt gift — visar vi inte någon som helst misskund från vår sida. Då det gäller vården säger fru Kristensson att det är A och O att få en effektiv vård. Ja, vårdproblemen är utomordentligt viktiga. Men fru Kristensson säger också att vad det nu gäller är att hastigt och kraftfullt ordna så att dessa människor blir avgiftade. Tyvärr — det speglar väl åter vår litet olika inställning till det här — är dock avgiftningen en relativt liten del av problemet. Det kan för all del de psykiatriska sjukhusen och andra klara, att ta in människor på kort tid och avgifta dem. Men det svåra är sedan att se till att de verkligen blir rehabiliterade, att de kan återföras till något slags samhällsgemenskap och anpassa sig som andra människor till ett normalt liv. I det sammanhanget har möjligheterna till tvång en relativt begränsad betydelse. Annars tycker jag att fru Kristensson i stort sett kunde vara nöjd med mitt interpellationssvar i den delen. Jag har gått igenom vilka möjligheter som i och för sig barnavårdsnämnder, läkare och andra har att använda tvång såsom ett inslag i vård. Barnavårdsnämnderna kan dagligen ta in narkotikamissbrukare på ungdomsvårdsskola, och det är ingen platsbrist där. Läkare på de psykiatriska sjukhusen kan ta in patienter som är hemfallna åt narkotikamissbruk inte bara för avgiftning utan de kan också hålla dem kvar enligt lagen en betydligt längre tid, använda utskrivning på försök under rehabiliteringsperioden osv. Nu delar emellertid inte alla tjänstemän hos barnavårdsnämnderna och alla läkare vid de psykiatriska sjukhusen fru Kristenssons stora tilltro till värdet av att använda tvång, och det är väl ett av skälen till att det används i relativt begränsad utsträckning. Jag sätter ett frågetecken för om man inte borde använda det i något större utsträckning än som för närvarande sker, men jag konstaterar att många barnavårdsnämnder tvivlar på värdet av att sätta in det i mycket stor skala, och jag konstaterar att många läkare är tveksamma till värdet av en vård som man anordnar mot patientens vilja. Till herr Wikström vill jag bara säga att betyget att den faktabroschyr som kommer ut i dag är föga originell tar jag med upphöjt lugn. Den har inte varit ute efter att åstadkomma något originellt utan för att kortfattat berätta vissa enkla fakta. Sedan är det väl sant att sammanfattningen av vad som skett under de senaste åren är kort och ofullständig, men sammanfattningar är alltid korta och ofullständiga. Det är en värderingsfråga hur mycket man skall ta med eller inte ta med. Jag tror inte att vi behöver föra den debatten vidare. Herr Westberg i Ljusdal vänder nu inte sin kritik mot denna broschyr utan mot den som vissa frivilligorganisationer har givit ut och efterlyser om jag i dag vill ta avstånd från dess innehåll. Men jag ger mig inte in i en debatt om frivilliga organisationers skrifter och vad som står i dem. Men var statsmakterna står i de väsentliga frågorna och om haschens farlighet och annat vet ju herr Westberg. Det har denna riksdag markerat bl.a. genom att totalförbjuda hasch.

Fru talman! Herr statsrådet hävdar fortfarande att narkotikaproblemet i huvudsak är ett socialt problem, Då måste jag fråga: Har verkligen antalet dåliga miljöer och dåliga föräldrar ökat så enormt på senaste tiden? Kan det verkligen vara möjligt? Statsrådet Lidbom har ju inte bestritt mina uppgifter om den våldsamma ökningen av narkomanin här i landet. Vi är tydligen överens på den punkten. Och då måste jag fråga, om herr statsrådet verkligen menar att miljöerna under den socialdemokratiska regeringens tid i det här landet har blivit så katastrofalt försämrade. Det kan väl ändå inte vara möjligt! Vidare säger statsrådet att avgiftningen bara är en liten del av hela problemet. Ja, det beror på hur man ser det. Det första akuta skedet behöver inte vara så långt, kanske två tre veckor. Men sedan kommer en lång tid av fortsatt isolering då patienten skall rehabiliteras. Det är inte minst där problemet ligger. Beträffande den första tidens avgiftning är det också viktigt att konstatera att vad som nu sker, när man blandar patienter av olika kategorier, inte får fortsätta. De icke-narkomaner som tas in på sjukhusen blir nu mycket lätt narkomaner under sjukhustiden. Det är ju fullständigt ohållbart! att komma till rätta med narkotikaproblemet att komma till rätta med narkotikaproblemet för att bryta den fruktansvärda utveckling som vi nu är inne i? Statsrådet har inget recept — men det har jag. Kan vi inte få pröva det och se om det ändå inte har effekt? Det gäller ju här att vidta åtgärder för att verkligen visa en human inställning till dessa frågor; vi kan inte bara sitta och cyniskt se på hur utvecklingen går vidare och tillståndet blir allt värre.
Fru talman! Jag vill bara helt kort säga att jag med tillfredsställelse konstaterar att statsrådet tar avstånd från de synpunkter som förs fram i det uttalande jag citerade. Jag tror inte att det är betydelselöst att så sker.

Fru talman! Nu tycker jag att statsrådet Lidbom verkligen är ute och glider. En jurist borde väl ändå ha litet större känsla för ordens valör! Statsrådet säger att det är en värderingsfråga hur pass kort och ofullständig en sammanfattning skall vara. Men om man i förordet säger att man skall ge en sammanfattning av det arbete som myndigheter och organisationer har bedrivit sedan 1968, så är det väl ändå rimligt att man verkligen gör det! Jag tycker att man skulle ha släppt in en katt bland hermelinerna, en representant för nykterhetsrörelsen bland alla generaldirektörerna, Då hade skriften blivit bättre.
Fru talman! Jag tror inte att vi skall fortsätta debatten om narkotikamissbruket som ett socialt problem. Den har halkat ner på litet för låg nivå. När man börjar ironisera över att de dåliga miljöerna, där narkotikamissbruket har sin rot, skulle ha blivit så många fler under socialdemokratisk regim, så vet man inte ett dugg vad det här över huvud taget handlar om. De dåliga miljöerna har inte blivit fler. Däremot har narkotikan kommit till som ett alternativ till andra symtom på samma sociala missförhållanden. Jag beklagar att fru Kristensson har måst avvika så att jag inte kan komplettera mitt svar till henne på en punkt där hon har efterlyst besked. Hon angrep socialstyrelsen för att den icke rättade sig efter en anmärkning av JK beträffande en av socialstyrelsen utfärdad författning om narkomaner och deras rätt att handha sina egna pengar när de är intagna på institutioner. Jag skall bara kortfattat nämna att socialstyrelsen är i färd med att omarbeta den författningen och därvid tar hänsyn till JK:s invändningar.

Fru talman! Jag hade ursprungligen inte tänkt delta i den här debatten utan hade tänkt nöja mig med det inlägg jag gjorde tidigare i dag i anslutning till svaret på min enkla fråga.

De åtgärder jag nämnde kan ses som ett förebyggande arbete; det gällde dels en förstärkning på tullsidan för att så långt som möjligt förhindra införsel av narkotika, dels placering av socialarbetare i Köpenhamn. Jag vill säga ytterligare ett par saker i det här sammanhanget. Man talar nu hos samtliga de myndigheter jag har varit i kontakt med — jag nämnde dem tidigare i dag — om att Malmö varje år har besök av vad man kallar för internationella luffare. Jag har tidigare varit mycket försiktig med att använda sådana färgade uttryck; jag har t.ex. inte talat om en invasion av hippies, som tidningarna har gjort.

De är väl medvetna om att narkotikapriset ligger betydligt högre på den svenska sidan än på den danska. De kan med hänsyn till det klara sig förhållandevis länge på småpartier som de kan ha med sig. Jag nämnde tidigare i dag att det här är fråga om småpartier. Man skulle kunna tycka att detta inte behöver vara så fruktansvärt farligt, men man kan se hur de här ungdomarna, som jag nyss har betecknat som internationella luffare, beter sig i Malmö. Vi har en koncentration av dem samlade dygnet runt i centrala Malmö på Gustaf Adolfs torg, där de mycket lätt kommer i kontakt med svenska ungdomar, som då — kanske av nyfikenhet — inhandlar narkotika som de utländska ungdomarna bjuder ut. De svenska ungdomarna kan mycket lätt bli beroende och själva ge sig över till Köpenhamn där de hamnar i betydligt större svårigheter. Som jag nämnt tidigare är detta inte enbart ett lokalt problem, utan det är i mycket hög grad ett riksproblem. Mitt andra förslag var att placera en svensk socialarbetare i Köpenhamn. Jag nämnde det norska exemplet, men jag fick aldrig tillfälle att nämna de resultat man har sett av det samarbetet. Under innevarande år har denna norska socialarbetare kunnat återföra ett 80-tal norska ungdomar till hemlandet från att ha varit i Köpenhamn som narkotikabrukare och även narkotikamissbrukare. Detta är verkligen åtgärder som bör prövas, men det gäller då att kunna åstadkomma en samordning mellan olika myndigheter. Det gäller att tillgodose med personal och ekonomiska resurser för att detta skall kunna genomföras. Det skulle vara mycket intressant att höra om statsrådet har några synpunkter på detta. att komma till rätta med narkotikaproblemet att komma till rätta med narkotikaproblemet
Fru talman! Det är litet olyckligt att en sådan här fråga gärna urartar i en debatt mellan olika partier om deras allmänna uppfattning i andra frågor. Jag tycker inte att man behöver ha skiljande uppfattningar om frågor som i mycket hög grad — vid sidan av att de har ett socialt samband — är frågor om medicinsk vård. Det är olyckligt att man genast karakteriserar varandra, på ömse sidor, som folk som på grund av sin politiska inställning skulle vilja lägga hinder i vägen för att man på bästa sätt skulle kunna ta hand om ungdomarna. Ingen av oss är oberörd av de syner vi ser bara vi går ut i tunnelbanan, där vi ser unga människor som är uppenbarligen mycket svårt kroppsligt sjuka, uppenbarligen bortkopplade från allt slags glädje, allt slags aktivitet genom narkotikamissbruk. Det är dock narkotikan som är den direkta orsaken till hela deras utseende. Det är inte det att de har föräldrar som inte kommer överens eller att de bor i en dålig lägenhet eller att de inte klarat skolan som gör att de ser ut på det sätt de gör. Vi ser alla att de har använt narkotika och därför är kroppsligt skadade på ett bestämt sätt. Det bör man kunna diskutera utan att nonchalera de sociala missförhållanden som finns runt om och som kanske ligger bakom att ett skolbarn är narkotikaskadat. Eftersom jag har väldigt många närstående barn kan jag säga, att det inte finns någon skolklass, åtminstone inte i Stockholm, där man inte i elva—tolvårsåldern har hum om — om inte direkt erfarenhet av — att det finns klasskamrater som använder narkotika. Det är inte några särskilda människor på livets frånsida som hamnar i detta. Jag tycker att man kanske har för starkt betonat att det rör sig om dåliga hem och ensamstående. Nej, det är hem som i alla avseenden bedöms som bra, Vi skall inte slänga ut påståendet att de ensamstående utgör en särskilt dålig miljö. Det vill jag inte skriva under på. Väldigt många omständigheter gör att en unge helt enkelt känner sig avkopplad från de vanliga ambitionerna, inte följer med i skolan och är olycklig på något sätt. Det behöver inte tvunget stämplas såsom en följd av sociala missförhållanden som vi skulle kunna avhjälpa. Orsaken ligger litet djupare än så. Både när det är fråga om brottslighet och annat anser jag att det inte är så enkelt för oss, ty då skulle vi kunna klara det. Med detta kommer jag in på att jag tycker att debatten är alldeles för moraliserande från alla håll. Några säger: Det är ett socialt problem! Lös det! Det är de olyckliga och misslyckade familjerna som utgör grunden till det hela! Det tycker jag är ett litet bigott resonemang. Ibland är man moraliserande från ett annat håll och har en kanske litet mera religiös aspekt på problemet. Men jag tycker inte att vi skall betrakta detta som en social fråga lämpad för moraliserande debatter lika litet som en debatt, där man skall skärpa de politiska motsättningarna. Det passar bättre i andra debatter. Jag tycker att man skall se mera naturvetenskapligt på detta problem. Man skall i första hand se det så, som ett medicinskt problem. Vi kan tänka på tbe-problemet, om vilket vi absolut kunde säga att tbe hörde hemma i familjer där många bodde tillsammans och hade svårigheter. Det var en fråga som man bestämt kunde stämpla såsom i hög grad socialt betingad. Men det fanns ingen anledning att fördenskull se bort ifrån att de tbe-sjuka måste omhändertas. De som hade tbc åkte in på ett sanatorium. Man tillämpade den medicinska behandling som var möjlig. Ingen kunde slippa undan den. De veneriska sjukdomarna har i hög grad bedömts såsom en följd av dålig moral. Det har varit det vanliga sättet att se på dem. Narkotikaproblemet kan inte lösas bara genom att vi förbättrar de sociala förhållandena. Vi måste satsa på den rent medicinska vården. Därför vore det lyckligt om vi kunde komma ifrån att debattera en skrift, som folk är litet oense om, och detta att man vill ha polis och lag och ordning. Nej, vad vi alla vill är att göra allt som kan göras för att unga människor som just har startat sitt liv skall kunna få en sådan hälsa att de kan fortsätta. Moralen ligger i hälsan, menar jag. Statsrådet Lidbom sade ju själv att han såg på de korta vårdtiderna som någonting mindre gott. Det kan väl aldrig vara riktigt beträffande någon sjukdomsbehandling att man börjar en behandling, som sedan avbrytes efter en till fyra dagar. Sedan står patienten där och är ännu sämre. Varje injicering försämrar möjligheterna till läkning. Efter varje vecka, då man har injicerat, har man en deffekt som står kvar och är mycket svårare att få bort. Det betyder just för denna behandling kanske mer än när det gäller annan behandling att man inte avbryter den eller låter för lång tid gå innan man säger att missbrukarna måste tas bort från sin miljö för att få behandling. Det betyder så oerhört mycket. Jag vill att vi skall se mera medicinskt på detta problem. Då kan statsrådet Lidbom givetvis säga att medicinarna inte är överens själva. Nej, men ingen medicinare kan väl ändå säga att det är lyckligt att man ideligen får avbryta en påbörjad behandling och sedan börja på nytt. Därom är de överens. Sedan kommer jag in på frågan om de skärpta straffen. Langarna är hårt beräknande människor. De kan resonera sig fram till att de tar mindre risker och lättare tjänar pengar i ett visst land. Därför kan straffen för dem ha betydelse. Men där tycker jag nog att vi redan har gått synnerligen långt. Verkar inte dagens straff på langarna, är jag inte säker på att man kan komma mycket längre. Jag tror således inte att det finns någon väg som kan föra avsevärt längre. Lag och ordning vill vi alla ha, men jag vill inte att man skall betrakta det ena partiet såsom vän av oordning, dåliga seder och övergrepp mer än det andra. Det är olyckligt att detta har kommit att bli nära nog partiskiljande i debatten här. Fru Kristensson sade att vi var värst i världen. Den statistiken känner jag inte till, men det är mycket möjligt; vi brukar ju vara värst — och bäst och högst och längst. Men annars är det vanligt att oarter och moder som kommer från USA först hoppar över till England och sedan till Sverige — detta kan man finna belägg för på många områden — och först därefter kommer till övriga delar av kontinenten. Vad detta beror på vet jag inte, men det är mycket vanligt. Vi kommer visserligen ingalunda omedelbart efter Amerika — men vi kommer ändå ganska tätt efter Amerika i vad gäller att vara militanta, att protestera, att ”överta” viss brottslighet, att bli mer köpkraftiga, att missbruka narkotika. Vad jag skulle vilja komma fram till är frågan: Är inte tiden inne att att komma till rätta med narkotikaproblemet att komma till rätta med narkotikaproblemet låta alla partier ta ansvar för detta problem? Det är dock en folkfråga; man kan inte bagatellisera den. Det finns ingen syn som gör mig så olycklig som att se barnungar totalt förstöra sin hälsa med narkotika, som gör det omöjligt för dem att föra något riktigt liv. Vi vet att man måste räkna med en mycket kort livstid för dem som har börjat använda narkotika: vi kan säga att de inte blir äldre än så och så. Detta är allvarligt. Det finns också andra stora frågor — det är inte tu tal om att skador på arbetsplatser och andra miljöskador är allvarliga — vi behöver inte jämföra de problemen, men här är ett problem som gäller barnen. Låt oss vara mer ömsinta om dem än vi kanske är om vuxna människor! Då undrar jag om inte tiden är inne för vår regering att pröva, om inte en parlamentarisk kommitté bör tillsättas, där alla partier blir ansvariga och får ta del i de ansträngningar som vi skall göra. Jag vet mycket väl att den här frågan har avfärdats många gånger; dels var vissa undersökningar, som skulle göras, inte färdiga, dels hade man redan en kommitté, sammansatt av personer från ansvariga myndigheter, vilken nu har producerat sig. Det är möjligt att underlaget saknas för en sådan kommitté, men jag frågar nu, om man åtminstone inte kan börja överväga att tillsätta en parlamentarisk kommitté. Jag tror det skulle vara nyttigt för debatten, och jag tror att alla skulle behöva ta ett sådant ansvar, se vad man kunde göra och pröva alla metoder som kunde komma att framläggas.

Fru talman! Jag kan bara beklaga att fru Kristensson inte haft möjlighet att stanna kvar tills debatten är slut. Det var en del saker i hennes interpellation, och även i hennes anförande här i dag, som man har anledning att ta upp till närmare bedömning. Hon talar på ett ställe i interpellationen bl.a. om dessa föräldrar till narkotikaskadade ungdomar som inte riktigt vet hur de skall göra med sina barn. Hon skriver: ”Fortfarande väntar dessa föräldrar på samhällets åtgärder.” Jag tycker att detta är ett illa dolt angrepp på socialvården och sjukvården, något som vi tyvärr på senaste tiden har blivit vana vid. Hon säger också att politiken på detta område liksom på andra varit ett stort misslyckande, Det är mycket hårt sagt när man vet hur mycket som görs i samhället på detta område, hur man överallt ute i kommuner och landsting prioriterar just arbetet för att rädda de ungdomar som blivit slavar under narkotika. Man kan inte, när man talar om samhällets åtgärder, enbart tänka på staten, därför att huvudansvaret när det gäller socialvård och sjukvård ju ligger på kommuner och landsting. När jag hade läst detta i interpellationen tog jag mig för att undersöka hur mycket som hade gjorts på det området av landstingen. Det visade sig att man överallt på de håll där man har särskild känning av narkotikabekymren — t.ex. i storstadsregionerna och i Skåneregionen — verkligen har byggt ut vårdresurserna. Man har skapat slutna kliniker på mentalsjukhusen just för narkomaner, så att man inte — som fru Kristensson hävdade — blandar ihop klientelet med det vanliga klientelet på dessa sjukhus. Man har öppnat narkotikadispensärer i de stora städerna och skapat eftervårdshem på många håll. Så visst har samhället gjort mycket! När detta problem från moderat håll tas upp som om samhället inte gjorde någonting kan man också säga att det som egentligen borde göras från samhällets sida är att anvisa föräldrarna att själva, med en positiv inställning, ta kontakt med myndigheterna och diskutera sina barns förhållanden. När man går igenom t.ex. barnavårdsnämndernas handlingar och ser på vilket sätt narkotikafallen kommer till barnavårdsnämndernas kännedom, finner man att det är en oerhört liten procentandel som kommer till deras kännedom genom att föräldrarna själva anmäler att de vill ha hjälp med sina barn. De allra flesta fallen kommer fram genom polisens och tullens försorg. Om föräldrarna väntar på samhällets åtgärder kan man väl ge dem rådet att de själva måste söka upp samhällets organ för att få hjälp. Fru Kristensson har också sagt att polis och tull inte är så effektiva nu som de var 1969. Eftersom jag bor i en gränsstad kan jag tala om att de är mycket effektivare i år än de varit tidigare. Under första kvartalet i år kom i min hemstad Helsingborg 69 fall till polisens och tullens kännedom. Under samma tid förra året var det 77 fall. Det totala antalet fall har kanske gått ned något, vilket är glädjande, men samtidigt kommer det fram att polisen och tullen verkligen är mycket effektiva. De upptäcker många fall. Det är ytterst få fall som kommer direkt till socialvården. Jag kan också tala om att en person som färdas över gränsen och ser ut som om han kommer från någon sorts narkotikakvart absolut inte slipper igenom tullen utan kroppsvisitering. Det finns verkligen en kontrollmur kring Sverige på många håll, som skall hindra att narkotikan släpps in i landet. Fru Kristensson påstår vidare att vårdresurserna är otillräckliga. Det måste hon göra mot bättre vetande. Det kan inte vara okänt för en politiker att politikerna i landsting och kommuner under de senaste åren på ett fantastiskt sätt har förstärkt alla vårdresurser. När fru Kristensson påstår att det som behövs är större möjligheter att tvångsmässigt omhänderta narkomaner tror jag inte att hon får medhåll av många. Det som man inte bör göra är just att tvinga människor att söka vård. Hos de människor som skall undergå vård för sina narkotikabesvär måste finnas en verkligt positiv vilja till samarbete. Därför tror jag inte — och det har jag hört från många socialarbetare — att ett tvångsmässigt system skulle kunna hjälpa dessa människor. Det kanske behövs fler vakande polisögon för att upptäcka fallen, men inte för att påverka situationen i övrigt. Det som i stället behövs i fråga om vårdresurser är möjligheter till samtal och kontakt med dessa människor — kanske både från allmänhetens och från myndigheternas sida — för att kunna påverka dem till att söka vård, framför allt så att de själva får en positiv inställning till att göra någonting åt det hela. Fru Eriksson i Stockholm tyckte att vi skulle ha en bred politisk samling kring dessa frågor. Det kan man naturligtvis önska sig, men när man från visst politiskt håll ständigt vill misstänkliggöra samhällets insatser på detta område kan det inte hjälpas att ett samarbete försvåras. Narkotikamissbruket är egentligen ett symtom och inte någon orsak. Det är ett symtom och orsaken ligger många gånger mycket djupt. Skall man ha tag i den kan man inte ta lätt på problemet och hävda att det skall kunna lösas inom loppet av ett halvår genom enstaka åtgärder av polisiär art. Man behöver i stället verkligen ta itu med dessa frågor att skapa möjligheter att få kontakt med dessa människor, så att man på längre sikt kan lösa deras problem. Jag tror det är viktigt att politikerna på detta område inte misstänkliggör statens och samhällets åtgärder, utan tvärtom gör allmänheten uppmärksam på vilka möjligheter som finns och var och en på den plats i politiken där man befinner sig ser till att förstärka samhällets åtgärder och inte intar en negativ attityd till socialvård och sjukvård.

Fru talman! Jag hade inte tänkt yttra mig i debatten, men eftersom fru Kristensson fick lov att avvika måste jag ta kammarens tid i anspråk för att svara på några påståenden, framför allt från fru Lundblad här senast. Hon kritiserar att man över huvud taget interpellerar i denna typ av frågeställning. Hon tycker det är underligt att fru Kristensson interpellerat och är tydligen helt nöjd med vad samhället gjort på detta område. Hon konstaterar att landstingen satsat mycket pengar. Talet om otillräckliga vårdresurser är felaktigt av en politiker i fru Kristenssons ställning; det är felaktigt att över huvud taget föra fram sådana synpunkter. Jag vill bara säga till fru Lundblad att jag tycker hon skall läsa t.ex. justitieutskottets betänkande när det gäller kriminalvården. Utskottet blev enigt om att bl.a. inrätta en behandlingscentral för narkotikamissbrukare i Stockholmsområdet, eftersom förhållandena på vårdområdet där var så otroligt svåra. Det var en ögonblicksåtgärd som stod högst på kriminalvårdschefens önskelista när han besökte utskottet för några månader sedan. Vi kan också hänvisa till de olika hearings vi haft med representanter för rikspolisen och även kriminalvården, där man just har konstaterat att det är på vårdområdet de största bristerna föreligger. Det är såvitt jag förstår därför som fru Kristensson har tagit upp denna fråga. Från moderata samlingspartiets sida gäller det inte att ensidigt försöka lösa denna fråga med polisiära åtgärder. Men det är tacksamt för socialdemokraterna att framställa saken på det viset när man har ett uppenbarligen ganska sjukt samvete. Vi löser inte denna fråga genom att ensidigt beskylla varandra för lag och ordningåtgärder och tvärtom. Vi har tagit upp vårdproblematiken därför att den är central och därför att den påtalas av olika experter. Då tycker jag det är något märkligt att från fru Lundblad få höra att vi kortsiktigt ser detta som ett polisiärt problem. Jag är däremot tacksam för fru Erikssons i Stockholm inlägg, där hon manar till att försöka frysa de partipolitiska tongångarna i den här debatten. Det gäller ju att försöka nå fram till åtgärder, och det är verkligen fråga om att alla skall ta ett gemensamt ansvar. Statsrådet Lidbom tog också upp vad fru Kristensson sade, när hon hade gått. Han sade att det är en låg nivå på debatten när man talar om sociala missförhållanden och problem så som fru Kristensson. Jag undrar vem som fört ned debatten på en låg nivå. Jag tycker det är en bristfällig nivå på debatten när man ensidigt hela tiden hänvisar till de sociala bristerna och missförhållandena i samhället då det gäller alla typer av problem, vare sig det är narkotika, alkohol eller kriminalitet. Jag undrar hur många i skolåldern som kommer från vad vi kan kalla fullvärdiga, goda miljöer, som har dragits in i narkotikamissbruket av kamrater som redan missbrukar narkotika. Jag tror alltså att det är felaktigt att se detta uteslutande som ett socialt problem. Det är självklart att massvis med människor missbrukar narkotika av den anledningen att de känner sig missanpassade och därför att de kommer ur en socialt bristfällig miljö. Men om vi hela tiden enbart inriktar oss på detta, kommer vi ingen vart, såvitt jag förstår. Statsrådet Lidbom var negativ till fru Kristenssons uppfattning om vården. Jag kan försäkra statsrådet att innan vi i vårt parti kommit därhän att vi börjar diskutera tvång i samband med vård i detta sammanhang, då har det gått mycket långt. Vi har, precis som statsrådet, haft åtskilliga överläggningar med läkare och medicinska experter. Men den här pingpongmetoden, som fru Kristensson har påtalat och som resulterar i att vederbörande åker ut och in på vårdanstalter, den ger inte effekt, den ger inte resultat. Jag tror att statsrådet är väl medveten om att åtskilliga av dessa människor ena veckan kan vara samarbetsvilliga, själva vill satsa hundraprocentigt på att komma ifrån sitt missbruk, men ett par tre dagar senare kan ha en rakt motsatt uppfattning och motsätter sig allt vidare samarbete. De fungerar så på grund av narkotikamissbruket. Då är frågan: Hur skall man på sikt, om man inte tillämpar någon form av tvångsåtgärder, över huvud taget komma vidare när det gäller vårdfrågorna?

Fru talman! Jo, herr Wijkman, jag tycker visst att man skall få lov att interpellera om det är något man inte är nöjd med. Men vad jag ville påpeka är att då man interpellerar och tar upp ett mycket väsentligt samhällsproblem skall man inte behöva misstänkliggöra de myndigheter som arbetar med det problemet och inte svartmåla förhållandena i onödan. Det vädjas här om att staten skall göra någonting. Men vårdområdet hör ju till landstingen. Det är där vi skall göra någonting. Det är just i landstingen vi skall ta upp dessa frågor. Det har vi gjort också — dvs. jag svarar bara för mitt eget parti i det avseendet. Fru Kristensson säger i sin interpellation att eftersom hon tycker att sjukvårdshuvudmännen inte har kunnat klara detta problem så måste staten ingripa. Visst är vi tacksamma för att fru Kristensson plötsligt har fått en sådan övertro på staten att hon vill att den skall ingripa här, men detta område är ändå landstingens. Och det är landstingens insatser som jag har redovisat. Vad landstingen har uträttat på detta område tycker jag att komma till rätta med narkotikaproblemet också borde komma fram i debatten, när man på det sätt som skett i interpellationen framställer det som om nästan ingenting har gjorts. Narkomanvården har tvärtom ökat oerhört de senaste åren, och det har kostat landstingen mycket pengar att bygga ut den, på bekostnad kanske av andra viktiga delar av vårdområdet. Det var det jag ville säga med mitt inlägg. Jag har också velat tala om att det finns möjligheter för föräldrar till narkotikamissbrukare att få hjälp. Det är bara så få som utnyttjar den möjligheten. De flesta narkomaner som tas om hand t.ex. på psykiatriska kliniker går in frivilligt. Det sker genom frivillig överenskommelse mellan den unge själv, föräldrarna och barnavårdsnämnden, Det är endast i mycket få fall som man behöver ingripa med tvång. Då vet jag inte om det är nödvändigt att stå här och påkalla ytterligare tvångslagar. Statsrådet Lidbom har ju också redogjort för att det redan finns möjligheter till tvångsintagning på psykiatriskt sjukhus men att varken läkare eller de människor det gäller anser att man skall använda den möjligheten i så stor utsträckning.
Fru talman! Jag vill bara säga till fru Lundblad att orsakerna till att interpellationen kom i detta ärende är att regeringen själv vårvintern 1969 fäste så oerhört stor vikt vid detta problem. Man sammankallade alla ungdomsorganisationer i landet till en stor konferens, lade fram ett tiopunktsprogram och sade att man nu skulle satsa oerhört stora resurser på detta. Sedan har det, syns det mig och jag tror många andra i samhället, varit relativt tyst om samhällets insatser på detta område under det senaste året. Då är det ju inte mer än naturligt att man begär en redovisning, begär en resultatuppföljning och även försöker få fram vilka ytterligare åtgärder statsmakterna, som i detta fall har att samordna olika aktiviteter, tänker vidta. Det är ju det som är bakgrunden till interpellationen.
Fru talman! Jag tror att statens ingripande 1968-1969 betydde en väckarklocka för myndigheterna ute i landet och på de håll där man kanske ställde sig tvekande till detta helt nya samhällsproblem. Jag tror att man verkligen har lyckats väcka dem till insikt om att de måste göra någonting. Jag tror inte att tillräckligt har gjorts ännu, men man lägger för närvarande ner ett mycket stort arbete på detta problem. Det är därför jag tycker att det inte från detta håll skall komma något slags misstänkliggörande av de insatser som görs från samhällets sida på olika nivåer, både i kommuner och landsting och kanske också från statens sida, när det gäller polisens arbete och i fråga om viss samordning.
Fru talman! Jag förstår inte att det i varje sammanhang, då frågor tas upp som är besvärliga och känsliga, från socialdemokratiskt håll skall talas om misstänkliggörandekampanjer. Det är fråga om att få en offentlig redovisning av detta mycket svårbemästrade problem. Det är inte fråga om misstänkliggörandekampanjer.
Fru talman! Jag vill inte förlänga denna debatt och framför allt inte delta i ett gräl med herr Wijkman eller fru Kristensson om huruvida det är jag som ägnar mig åt verklighetsflykt när jag nämner några få ord om sociala missförhållanden, som bildar en bakgrund till narkotikamissbruket, eller det i stället är fru Kristensson och herr Wijkman som ägnar sig åt verklighetsflykt när de tror, att de kan angripa problemen utan att ta hänsyn till denna sociala bakgrund. Låt mig bara konstatera att det dock i interpellationssvaret här i dag har lämnats en mycket utförlig redogörelse för de ansträngningar som görs från samhällets sida. Jag har oförbehållsamt erkänt att läget fortfarande är bekymmersamt därför att vi inte har kommit till rätta med problemen i storstadsregionerna. Jag har också lika oförbehållsamt erkänt att det är mycket att göra från samhällets sida bl.a. på vårdområdet innan vi kan ha någon som helst anledning att vara nöjda med insatserna. Men kan vi ändå inte försöka att ha litet perspektiv på detta? Det har trots allt gjorts ganska mycket, och vid varje jämförelse med andra länder som har liknande bekymmer står sig de ansträngningar som gjorts här i landet mycket gott. Det gäller inte bara polisinsatserna utan det gäller också informationsoch vårdinsatserna. Vi har ägnat och ägnar detta problem en mycket allvarlig uppmärksamhet, och det hoppas jag att vi skall fortsätta med. Vidare behöver man väl inte heller svartmåla så gränslöst genom att säga att detta problem blir allt värre och värre, Dess bättre är det inte så. Det finns inget som helst belägg för att bekymren skulle ha blivit större. Den stora våg av narkotika som sköljde in över oss i slutet av 1968 bröts då. Sedan har problemen koncentrerats till storstadsregionerna, och det är allvarligt nog. Där har vi inte heller kommit till rätta med problemen. Men det är absolut fel att påstå att antalet narkotikamissbrukare här skulle fördubblas var trettionde månad, om man i det omdömet inkluderar även de senaste åren, då samhället har satt in intensifierade ansträngningar. Så är icke fallet. Läget är icke nämnvärt bättre än det var för ett eller två år sedan, men det är icke heller nämnvärt sämre. Jag tror inte att vi i redovisningen av det rådande läget kommer så värst mycket längre.

Fru talman! Det har i denna debatt gjorts många inlägg och utväxlats mycken kritik mellan partierna och mellan de olika uppfattningarna. Ofta blir det ju så i denna kammare. Men ibland kan man känna behov av att tacka för ett inlägg som man tycker skiljer sig från många andra. Jag vill gärna framföra ett sådant tack till fru Eriksson i Stockholm. Det var särskilt intressant att hon anslöt sig till folkpartiets gamla krav om en parlamentarisk utredning kring detta svåra problemområde. Kunde vi få enighet omkring ett sådant krav, skulle denna debatt inte ha varit förgäves. att komma till rätta med narkotikaproblemet

Fru talman! Det är ju några dygn sedan vi diskuterade inrikesutskottets betänkande nr 13, och jag vill redan från början säga att jag hoppas att mitt anförande här inte blir inledningen till en ny debatt. De som är intresserade av saken och det som har framförts av herrar Andersson i Billingsfors och Geijer i Stockholm från utskottsmajoriteten och av herrar Hallgren och Hermansson i Malmberget för reservationen kan ju gå till snabbprotokollet från fredagens överläggningar. Vad som uppkallade mig i den här debatten var ett par yttranden av herr Hallgren. Han ansåg att utskottets skrivning var vag och att det borde ha stått ”skyndsam utredning”. Vad beträffar ordet skyndsam så har ju herr Geijer sagt att det numera brukar stå i direktiven för varje utredning som tillsätts. Och den ambitionen bör väl alla utredningar ha att arbetet inte skall fördröjas. Skillnaden mellan reservanten och utskottsmajoriteten är, efter vad jag kan se, minimal på den här punkten.

Ett bifall till reservationen måste ju leda till att omarbetningen och revisionen av de nämnda lagarna, liksom utarbetandet av förslag till en ny lag, beredes i ett förarbete. Hur detta skall gå till tar reservanten inte alls upp i sin hemställan. Vad som enligt utskottets mening är viktigt framgår på sidan 14 i betänkandet, nämligen att arbetsmarknadens parter tillförsäkras en bred representation i utredningen. Utskottsmajoriteten har förtroende för att de fackliga representanter som vi hoppas kommer med i utredningen driver på så snabbt som möjligt och i den riktning som det talas om när det gäller omarbetning av kollektivavtalslagen, lagen om arbetsdomstol, lagen om föreningsoch förhandlingsrätt samt medlingslagen. Allt detta behöver omarbetas för att, som herr Geijer sade, den nya synen också skall bli förankrad i en lagstiftning. Jag tror att det är viktigt att man påpekar detta.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

Fru talman! Det är ett par saker jag vill påpeka för herr Fagerlund. Jag har aldrig sagt att jag skulle vara nöjd om det hade stått i utskottets skrivning att utredningen skulle vara skyndsam. Jag sade att jag skulle ha kunnat förstå utskottsmajoriteten, om den hade skrivit på det sättet. Strax därefter sade jag, vilket framgår av protokollet, att jag inte anser det nödvändigt med en utredning. Jag vill poängtera detta för att ingen skall få uppfattningen att jag skulle acceptera en utredning. Den övriga argumentationen har jag redan framfört, och den behöver inte upprepas.
Fru talman! Herr Hallgren sade att det inte är nödvändigt med en utredning. Han begär dock i sin reservation att Kungl. Maj:t skall omarbeta och revidera lagar. Och man kan ju inte göra omarbetningar och revisioner utan ett visst förarbete och utan undersökning. Jag tycker inte att det kan bli så förskräckligt stor skillnad i fråga om sättet att arbeta. Eller menar herr Hallgren att denna fråga bör lösas i kanslihuset utan inblandning av arbetsmarknadens parter? I så fall föreligger det en väsentlig skillnad i våra uppfattningar. Jag anser att arbetsmarknadens parter bör vara med vid omarbetningen.
Fru talman! När vi har föreslagit att Kungl. Maj:t skulle få i uppdrag att utarbeta lagtext, så måste jag säga till herr Fagerlund att jag inte anser att arbetsköparna skall blandas in i en sådan sak. En arbetarregering bör vara det avgörande och bästa organet när det gäller att utarbeta ändringar i dessa klasslagars bestämmelser, bestämmelser som § 32 Det anser jag vara det väsentliga.
Fru talman! Det är inget förslag i reservationen om att Kungl. Maj:t skall utarbeta, utan man hemställer om omarbetning och revision, och det är inte precis att man bara skall utarbeta lagarna, utan det gäller litet mer.

Fru talman! I samband med behandlingen av detta betänkande om översyn av vissa lagar på arbetslivets område skulle jag helt kort vilja peka på ett par förhållanden, som hittills förbigåtts i debatten. Arbetsförhållandena på det statliga och kommunala området är ju underkastade samma begränsningar som gäller på den privata sektorn. De väsentliga frågorna om utformning av arbetets organisation, om antagande och avskedande av befattningshavare, om ledning och fördelning av arbetet m.m. får icke regleras genom avtal för statsoch kommunalanställda tjänstemän. I 3 § statstjänstemannalagen och 2 § kommunaltjänstemannalagen ger man arbetsgivaren den uteslutande rättigheten i dessa avseenden. Den andra frågan gäller föreningsrättsskyddet och en vidgad förhandlingsrätt. I dessa frågor har herrar Ullsten och Romanus en motion som också till viss del ligger till grund för utskottets yrkande. Utskottet har ju observerat dessa frågor och även givit till känna sin syn på utredningsarbetet. Jag ber att för klarhetens skull få citera vad utskottet skriver på sidan 14: ”Såsom utskottet ovan anfört bör översynen omfatta även lagen om föreningsoch förhandlingsrätt. Förhandlingsrättens innebörd och omfattning bör prövas liksom den i motionen upptagna frågan om primär förhandlingsskyldighet. Även förlikningsmannainstitutets utformning och användbarhet bör bli föremål för närmare prövning. En allsidig översyn av arbetsrättslagstiftningen aktualiserar en samordning med utredningsarbete som redan pågår. Det gäller arbetsdomstolens kompetens, anställningstrygghetsfrågorna och översynen av statsoch kommunaltjänstemannalagarna. Vid utformning av utredningens direktiv får prövas hur en önskvärd samordning skall realiseras.” Jag har bara velat komplettera själva frågeställningen. Som herr Eriksson i Arvika framhöll under debatten i förra veckan anser vi från vårt håll att de krav och förslag som framställts är berättigade. Därför ber jag bara att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Inrikesutskottets betänkande nr 13 har verkligen intressanta skrivningar, då man skildrar den ordning inom arbetslivet som vpk vill ändra på, bl.a. genom att avskaffa § 32. På sidan 6 i betänkandet kan vi läsa: ”Det andra ledet i §32 i SAF: stadgar tar sikte på ——=—-— produktionsinriktningen, företagets organisation, den direkta arbetsledningen, etc. — — — Bestämmanderätten kan härledas ur äganderätten. ——— På denna bas vilar näringslivets uppbyggnad. Arbetsgivarens arbetsledande ställning innebär att arbetstagaren har lydnadsplikt.” Detta är den uppfattning som SAF har hävdat i alla tider. Bestämmanderätten härleds ur äganderätten! Men det är också denna kapitalets diktatur på arbetsplatserna som lönarbetarna vill avskaffa. Det går inte att hävda att arbetsköparnas § 32 enbart är en funktion av äganderätten. Vore det så hade vi inte behövt någon arbetsdomstol som tolkade fram en rättspraxis till arbetsköparnas förmån. Då hade varje uppmjukning av § 32 varit omöjlig. Någon verklig företagsdemokrati är inte möjlig förrän man har berövat kapitalisterna äganderätten till produktionsmedlen. Innan vi kommit så långt måste all kamp för att öka lönarbetarnas inflytande vara en kamp för att minska arbetsköparnas makt och öka lönarbetarnas. Vi har i vår motion krävt avskaffande av klasslagarna — främst en utrensning av § 4 i Det brukar i debatten om arbetsdomstolen hävdas att denna lika ofta, ja t.o.m. oftare, dömt till lönarbetarnas förmån. Men en sådan statistik kan man bara få fram om man blandar ihop olika slags domar, När det gäller § 32 har arbetsdomstolen konsekvent dömt till arbetsköparnas förmån och knäsatt en rättspraxis på detta område som var mindre klart utsagd före arbetsdomstolens tillkomst. Det var först domarna nr 100 år 1932 och nr 159 år 1933 som upphöjde § 32 till gällande lag. En lagstiftning kan bara upphävas genom en ny lag. När det gäller §4 i kollektivavtalslagen har arbetsdomstolen lika konsekvent dömt till arbetsköparnas förmån. Det har mig veterligen ännu aldrig hänt att lönarbetare som instämts till arbetsdomstolen för strejk under fredsplikt har undgått böter — detta alldeles oavsett hur oresonliga arbetsköpare och hur svåra arbetsvillkor man haft. Det är detta som så klart avslöjar arbetsdomstolens klasskaraktär och som gör det berättigat att i stället kalla arbetsdomstolen för arbetsköparnas domstol. Sedan finns det naturligtvis andra domar, som har gällt rena tolkningar av kollektivavtal. Det är möjligt att de domarna är de flesta och att man i dem i många fall dömt till lönarbetarnas förmån. Men ofta har det även då varit så att arbetsköparna på grund av sin äganderätt till produktionsmedlen har haft större möjligheter än lönarbetarna. Det var mycket intressant att i fredags höra Landsorganisationens ordförande tala om arbetsdomstolens prejudicerande domar när det gäller § 32. Herr Geijer är inte närvarande i dag, men jag måste ändå ta upp vad han då yttrade: ”Man kan för övrigt ifrågasätta, om icke arbetsdomstolen i sina tidigare domstolsutslag har gått längre än vad lagstiftningen egentligen avsåg. Det skedde i vissa viktigare domstolsutslag på 1930-talet, alltså under arbetsdomstolens första fem å sex år, under ledning av en mycket kraftfull ordförande.” Frågan om arbetsdomstolens dåvarande ordförandes kraftfullhet kan vi ju lämna därhän. Men nog är det en något senkommen upptäckt från herr Geijers sida att domstolen i sina domar under 1930-talets början gick längre än vad lagstiftarna hade avsett. Herr Geijer är ju inte precis ny som Landsorganisationens ordförande. Det är tydligt att arbetarnas kraftfulla manifestationer i bl.a. hamnen och malmfälten har fått även LO:s ordförande att börja tänka om. Men den fråga som då uppstår är: Hur långt har herr Geijer tänkt om? Herr Geijer yttrade också: ”Om vi försöker se in i framtiden finner vi snart att påfrestningarna på samarbetsorganen blir större.” Mot den bakgrunden menade herr Geijer ”att 1970-talet blir det decennium då vi på samma sätt som under tiden omkring andra världskriget ställs inför uppgiften att förnya vårt system för förhandlingar och samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare”. Vad är det som leker herr Geijer i hågen? Är det ett 1970-talets saltsjöbadsavtal som nu skall förberedas? Utvecklingen under efterkrigstiden har väl i stället visat att lönarbetarna måste utrusta sig med verkliga maktbefogenheter direkt på verkstadsgolvet och kontorsgolvet för att ha någonting att sätta emot kapitalisternas offensiv. SAF s främsta målsättningar är produktivitet och lönsamhet. Arbetstillfredsställelse använder man ibland som ett honnörsord men säger samtidigt rent ut att den kan tillfredsställas enbart om den inte strider mot de grundläggande målen som är produktivitet och företagsekonomisk lönsamhet. Den målsättningen, som lett till en allt hårdare press och en allt hänsynslösare fysisk och psykisk förslitning av lönarbetarna och en utsortering ur arbetslivet av äldre och handikappade som tagit skrämmande proportioner, kan man inte bryta upp genom samarbete. Det kan bara ske genom att lönarbetarna rustar sig med verkliga maktbefogenheter. Representation i bolagsstyrelser och andra samarbetsformer löser inga problem utan leder bara till att lönarbetarna och deras organisationer blir mer integrerade i SAF :s målsättningar än vad de har varit hittills. Vad som krävs är ett avskaffande av § 32, och det behöver inte utredas. § 32 måste ersättas med maktbefogenheter för lönarbetarna i främst följande frågor: 1. Vetorätt i arbetarskyddsfrågor. Jag har tidigare i ett par anföranden haft möjlighet att utveckla vad jag menar att man måste få för maktbefogenheter när det gäller arbetsmiljön, så jag skall inte trötta kammaren med det. 2. Vetorätt vid tillsättande av arbetsledare och förmän. Det tycker jag är lika självklart. 3. Vetorätt vid omflyttningar inom företagen. Det borde vara lika rimligt. 4. Rätt att välja löneform. Ackordsarbetets utbredning, användningen av allt hänsynslösare och effektivare tidmätningsmetoder motiverar detta. Det pågår en kamp för nya löneformer. Men Svenska arbetsgivareföreningen har mycket klart deklarerat att man inte avstår från någon form av prestationslöner ovanpå eventuella månadslöner. För tjänstemännen som har månadslöner är prestationslöner inte något nytt, men ändå någonting som befinner sig i hastig utbredning. Det måste vara ett rimligt krav att lönarbetarna själva skall välja vilka löneformer de vill arbeta under. 5. Rätt till möten och agitation på arbetsplatserna. Socialdemokraterna talar ofta om den svenska arbetarrörelsens styrka. Men efter 40 års samarbete med arbetsköparna har man inte ens kommit så långt att agitationsoch propagandamaterial får delas ut på arbetsplatsen under den knappa fritid som lönarbetarna har när de befinner sig där. Vid många arbetsplatser får man inte ens stå utanför fabriksporten och dela ut material, om man råkar placera sig på bolagets mark. De italienska metallarbetarna har i omfattande masskamp tillkämpat sig rätten att ha möten på arbetsplatsen tio timmar om året. Det vore det minsta vi borde ha också i vårt land. Vid Landsorganisationens konstituerande kongress 1898 yttrade Hjalmar Branting bl.a.: ”Den fackföreningsmedlem som drömmer om en arbetarrörelse utan socialism, han skapar för sin fantasi en halvhet utan vare sig pådrivande kraft eller rättvisande kompass.” Det var sant då och det är lika sant i dag. Kampen för företagsdemokrati måste föras utifrån att man kräver socialistiska lösningar och ställer kvalitativa krav, som jag här har redogjort för. Det är sådana kvalitativa krav, som riktar sig direkt mot arbetsköparnas envälde och underlättar lönarbetarnas kamp, som man måste föra fram och kämpa för i stället för att försöka förbättra samarbetsformerna. Jag har inte av det som sades när vi behandlade den här frågan i fredags kunnat dra någon annan slutsats än att det i grunden är förbättrade samarbetsformer som man är ute efter, och det är otillräckligt. Jag ber att få yrka bifall till herr Hallgrens reservation.

Fru talman! Frågan om fördjupad företagsdemokrati utgör ett betydelsefullt inslag i folkpartiets program om närdemokrati. Detta är väl i och för sig ganska självklart. I vår partimotion,nr 87,om närdemokrati och vår motion nr 108 om fördjupad företagsdemokrati har vi tämligen utförligt redovisat vårt program i de här avseendena. Jag skall inte nu närmare gå in för att redovisa dessa motioner men låt mig dock ta upp ett par frågor. Även om närdemokrati nu börjar bli ett fast begrepp och även om vårt program för närdemokrati anammas av allt flera är vi dock bara i början av en utveckling, under vilken vårt närdemokratiska program vinner allt mer gehör. Frågan om en fördjupad företagsdemokrati eller om ett reellt medinflytande från de anställdas sida kan inte bara vara en fråga om inflytande på en viss nivå. I den skiss till ett arbetsdemokratiskt program, som vi redovisar i vår motion nr 108, har vi därför pekat på åtgärder alltifrån behovet av en omfattande introduktion vid nyanställningar till frågan om representation från de anställda i företagens styrelser och om löntagarägda företag. Vi ser med tillfredsställelse på den tämligen omfattande försöksverksamhet beträffande en vidgad företagsnämndsverksamhet som förekommer på både den enskilda och den offentliga sektorn. Vi tror att den kan komma att avsätta sådana resultat att man också inom denna sektor av arbetslivet kan tala om ett medinflytande och således inte bara om information och samråd. Enligt vår mening måste företagsnämnderna vara en av de organisatoriska grunderna för bättre insyn, inflytande och medbestämmande för de anställda. Därvid måste också de hinder som exempelvis kommunallagarna lägger för denna utveckling på det kommunala området snarast elimineras. Men till detta ärende återkommer vi ju efter det ärende som nu behandlas. Jag vill i detta sammanhang peka på att vi har exemplifierat vad vi menar genom att kräva att företagsnämnderna skall få medverka vid tillsättandet av exempelvis företagshälsovårdande personal. En annan länk i den kedja av åtgärder som behövs för ett vidgat medinflytande är representation i företagens styrelser från de anställdas sida. En sådan möjlighet till direktinsyn i företagen medverkar, menar vi, till en ökad förståelse för företagens olika problem men också till förutsättningar att påverka utvecklingen. Detta vårt förslag är ingalunda nytt. Men det hånleende som från början mötte detta liberala förslag har dess bättre stelnat och idén håller nu på att arbeta sig fram genom både arbetarnas och företagarnas led. Vi är övertygade om att detta kommer att ske också med våra övriga förslag i dessa frågor. Några av de större företagen har här redan visat vägen. Jag vill gärna därvidlag nämna sådana företag som Grängesbergsbolaget, Volvo och Facit. Man har inte bara nöjt sig med att erbjuda de anställda plats i bolagens styrelser — nej, man har också sett till att de anställdas medinflytande får ge sig till känna på olika nivåer inom företagen och inom deras administration. Vi anser det vara synnerligen betydelsefullt att utvecklingen på denna punkt stimuleras. Men det finns, herr talman, fortfarande företag som står tvekande. Och mot den bakgrund som jag här har tecknat måste jag också få säga att det är med bestörtning man har tagit del av Svenska arbetsgivareföreningens i dagarna utgivna skrift om samarbetet i företagen vad gäller frågan om styrelserepresentation för de anställda och frågan om rätten att anställa och avskeda arbetstagare. Enligt vårt sätt att se är det angeläget att den fond av kunnande och erfarenhet som de anställda representerar tillvaratas inom företagen — det gäller såväl enskilda som offentliga. Detta tror vi bäst sker om ett förtroendefullt samarbete skapas på basis av respekt för dessa värden. Om det sedan får mynna ut i ett ansvarstagande och i ett medinflytande som gör det möjligt att påverka den egna och även kamraternas arbetssituation, då har vi nått ett bra stycke längre på vägen mot verklig arbetsdemokrati. Våra motionskrav i den här frågan är uttryck för politisk viljeinriktning. Genomförandet av våra yrkanden i reservationen 1 till inrikesutskottets betänkande nr 14 skulle medverka till ett snabbare resultat, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! Centerpartiet har vid ett antal tidigare riksdagar väckt förslag om utredning angående utbyggd företagsdemokrati inom såväl den privata som den statliga sektorn. Dessa motioner har inte lett till någon åtgärd från riksdagens sida, Det oaktat återkommer vi i år genom motionen 157 i detta angelägna ärende. Motionens yrkande innebär att en utredning skall tillsättas för att samordna forskningsinsatser och andra åtgärder som kan leda till en fördjupad företagsdemokrati. Utredningen bör enligt vår mening bestå av representanter för de politiska partierna och arbetsmarknadens parter. Att riksdagen tidigare har behandlat centerns förslag i dessa frågor så kallsinnigt beror på att det har ansetts att reformverksamheten på detta område bör betraktas som en facklig fråga och handläggas av arbetsmarknadens parter utan lagstiftning eller direktiv från statsmakternas sida. Givetvis har också vi i centern den grundläggande uppfattningen att kraven på insyn och inflytande för de anställda i första hand måste komma från arbetstagarna själva och utformas genom förhandlingar mellan arbetsgivare och anställda. Det är ytterst viktigt att hålla fast vid denna utgångspunkt, särskilt som man under senare år från samtliga arbetsmarknadens parter har visat en stark vilja att verka för fortsatta reformer som kan ge arbetstagarna större inflytande. Detta har kommit till uttryck t.ex. i revisionen av företagsnämndsavtalet 1966 och genom det omfattande utredningsarbete i dessa frågor som pågår inom organisationer på arbetsmarknaden. I en översiktlig framställning i inrikesutskottets betänkande nr 14 redovisas verksamheten i vårt land på detta område. Onekligen förekommer det stor aktivitet, som går tillbaka till 1946, när de första företagsnämndsavtalen kom till. Sedan har vi fått utvecklingsrådet för samarbetsfrågor, ett samarbetsorgan mellan LO, TCO och SAF, och dess motsvarighet inom den offentliga sektorn. Inom de olika organisationerna pågår också interna utredningar i ämnet, och likaså har vi fått två statliga utredningar, dock utan inslag av parlamentariker. Självfallet hälsar vi med tillfredsställelse de initiativ som tagits hittills och den verksamhet som bedrives. Samtidigt vill vi emellertid understryka riksdagens tidigare uttalande, att de steg som tagits på företagsdemokratins område kännetecknas av en viss återhållsamhet. Detta står att läsa i bankoutskottets utlåtande nr 32 år 1968, som även det betänkande vi nu behandlar hänvisar till. Det råder väl heller ingen tvekan om att den ökade oro på arbetsmarknaden som vi har fått uppleva de senaste åren har ett starkt samband med frågor som rör företagsdemokratin. Den grundläggande motiveringen för demokrati i företagen är densamma som för demokrati i samhället i övrigt. Ett företagsbeslut berör ofta en stor grupp människor, och det måste tillkomma dessa berörda att så långt möjligt gemensamt besluta om gemensamma angelägenheter. Detta ger också i längden det effektivaste resultatet av den verksamhet som bedrivs i företag och samhälle. Förutsättningarna är goda för ökad samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare i vårt land genom den intressegemenskap som vuxit fram under senare decennier. Det är emellertid angeläget att intressegemenskapen ytterligare kan stärkas. Ett förtroendefullt samarbete kan bara bestå om alla inom företaget är medvetna om att stabila, rationellt drivna och framtidsdugliga företag är till fördel både för dem som har sin försörjning i företaget, för alla arbetstagare som grupp och för samhället. De som leder företagen måste vara medvetna om det ansvar företagen har både för sina anställda och för samhället. Ett stort intresse hos de anställda för företagets verksamhet och utveckling liksom deras trivsel och tillfredsställelse i arbetet är dessutom produktiva faktorer av stor betydelse. Här utgör också inflytandet över den egna arbetssituationen en stimulerande faktor. Sådana egenskaper hos individen som initiativkraft, ansvarskänsla och strävan efter kunskap, vilka har avgörande betydelse för framstegen i samhället, kan tas till vara på ett bättre sätt på en arbetsplats med en väl utvecklad företagsdemokrati. Inrikesutskottets betänkande i år faller tillbaka på bankoutskottets uttalande förra året i den här frågan. En ny utredning skulle medföra risker för en dubblering av redan förekommande verksamhet, säger man. Det finns enligt vår mening ytterligare utrymme för initiativ och samordning från statsmakternas sida till åtgärder som kan ge stimulans åt reformarbetet på detta område. Man behöver därför inte alls komma i konflikt med de grundläggande principerna om att samarbetet mellan arbetsgivare och anställda bör få utvecklas utan ingrepp från samhällets organ. Framför allt gäller det, som vi ser det, att den forskningsoch försöksverksamhet som pågår på olika håll kan samordnas och ställas samman med planerade åtgärder i fråga om lagstiftning, ändringar i socialförsäkringssystemet, osv. Denna uppgift bör med fördel kunna skötas av en utredning där representanter för arbetsmarknadens parter och de politiska partierna ingår.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

Herr talman! Inrikesutskottets betänkande nr 14 behandlar en rad motioner från de tre borgerliga partierna. Motionärernas krav på en utökad företagsdemokrati kan vi alla dela. Såväl utskottsmajoriteten som reservanterna är intresserade av att det blir något gjort på detta viktiga område. Men när det gäller vägarna till en lösning av denna för parterna så betydelsefulla fråga har vi olika uppfattningar. Utskottsmajoriteten tar stor hänsyn till arbetsmarknadsparternas inställning till lösning av företagsdemokratins problem och vill därför ej biträda förslaget om en parlamentarisk utredning eller att motionerna överlämnas till redan befintliga utredningar. Vi anser att de inom arbetsgivaroch arbetstagarorganisationerna pågående utredningarna bör slutföras utan inblandning från riksdagens sida. Resultatet av pågående försöksverksamhet bör redovisas innan frågan tas upp till en slutgiltig lösning. Varje år sedan år 1965 har motioner på det här området avslagits av riksdagen, och något nytt har ej kommit till som föranleder oss till att ändra vår uppfattning. Arbetsmarknadens parter har i år liksom tidigare beretts tillfälle att yttra sig över motionerna. Remissyttrande har från arbetsgivarparten avgivits av Svenska arbetsgivareföreningen samt från de anställda av Landsorganisationen, Tjänstemännens centralorganisation, Sveriges akademikers centralorganisation och Statstjänstemännens riksförbund. Svenska arbetsgivareföreningen avstyrker motionerna samt anför bl.a. att den samordning som efterlyses i centerpartiets motion i praktiken redan kommit till stånd genom ett projekt som drives av Personalad ministrativa rådet och som innebär att forskare som är engagerade på det företagsdemokratiska området regelbundet möts och diskuterar olika erfarenheter. Landsorganisationen anför att organisationens kongress hösten 1971 kommer att fatta beslut om fackföreningsrörelsens politik i företagsdemokratifrågorna. Landsorganisationen yrkar också avslag på den parlamentariska utredningen. Tjänstemännens centralorganisation anför att under år 1971 kommer både LO och TCO att presentera program för utveckling av det arbete som nu bedrives inom företagsnämndsavtalets ram. Politisk representation i utredningsarbetet anser organisationen att den ej vill tillstyrka, Även SACO och SR ställer sig avvisande till tanken att utredningsarbetet skall läggas på en parlamentarisk utredning. Därmed har samtliga stora arbetstagarorganisationer ansett att det i första hand är parterna på arbetsmarknaden som skall utreda och lösa de företagsdemokratiska problemen. Även Landstingsförbundet och majoriteten i Kommunförbundet ställer sig avvisande till motionerna såvitt de ligger inom deras verksamhetsområde samt hänvisar till den planerade eller pågående försöksverksamheten. Utskottsmajoriteten har tagit hänsyn till de samstämmiga synpunkter som framförts av dem som närmast har att ta ansvaret för utvecklingsarbetet inom arbetsmarknaden. I folkpartireservationen säger man att riksdagen bör respektera arbetsmarknadsparternas inställning så som de kommit till uttryck i remissyttrandena över motionerna. Men trots detta uttalande har reservanterna tydligen inte nog förtroende till att parterna själva kan göra den behövliga utredningen och försöksverksamheten utan att riksdagen skall besluta om att det skall vara en parlamentarisk utredning. Detta är ett ovanligt sätt att uttala sig för att man respekterar andras åsikter. Herr talman! Jag tror att om vi skall få en verklig företagsdemokrati måste problemen lösas av dem som närmast är berörda, alltså arbetsmarknadens parter. Men det förutsätter att det också blir en företagsdemokrati, där de anställda får ett verkligt inflytande i företagen — ej en skendemokrati. Ute på arbetsplatserna är man mycket intresserad av att kunna påverka utvecklingen för en förbättrad företagsdemokrati. Denna påverkan blir med all säkerhet större om de berörda själva får deltaga i skapandet av en verklig demokrati på arbetsplatserna. Arbetsgivarens ensidiga bestämmanderätt måste brytas. Företagsdemokratins problem kommer under 1970-talet att bli en mycket debatterad fråga inom hela arbetslivet. De anställda kommer i allt större utsträckning att kräva inflytande. Men låt oss i första hand överlämna till de fackliga organisationerna att med sin motpart söka lösa frågorna utan att för närvarande göra politisk inblandning på det sätt som de borgerliga partierna föreslår i sina reservationer. Herr talman! Jag vill sluta med att på alla punkter yrka bifall till inrikesutskottets hemställan.
Herr talman! Som framgick av mitt anförande ifrågasätter vi i centern inte alls att det i första hand är arbetsmarknadens parter som skall handlägga de här frågorna, men vi tycker att det har gått oerhört sakta på detta område. Redan 1946 kom, som jag sade, det första företagsnämndsavtalet till stånd, och det är med anledning därav som vi vill trycka på. Ibland kan det vara en fördel att bara gå den fackliga vägen, men ingenting borde i det här fallet hindra att parlamentarikerna försökte påskynda ärendet. Vi har i vårt land verkligen inte någon förnämlig utveckling att visa fram i detta avssende. Om vi jämför med hur samma frågor har förts framåt i andra länder, kan vi konstatera att vi befinner oss mycket långt ner på listan. Herr talman! Jag ber att få vidhålla mitt yrkande.
Herr talman! Herr Fridolfsson säger att det är ett ovanligt sätt att respektera arbetsmarknadsparternas inställning, om man samtidigt yrkar på en utredning. Jag ville bara hänvisa till att vi i vår reservation skriver att vi respekterar arbetsmarknadsparternas inställning, men att staten dock kan ”göra betydelsefulla insatser genom att driva på utvecklingen på de områden där staten är arbetsgivare”. Det är med anledning därav som vi har framställt yrkandet. Dessutom behövs det en kodifiering av aktiebolagslagen för att man över huvud taget skall få den representation och det medinflytande som det här är fråga om. Att detta skulle stå i strid med respekten för arbetsmarknadens parter kan jag personligen inte alls se. Herr Fridolfsson säger också att TCO och LO skall ha kongresser. Därför skulle vi inte göra någonting, utan de skall själva uttala sig. Ja, det är gott och väl och det är riktigt i och för sig. Men Sveriges riksdag skall väl fördenskull inte avstå från att vidta erforderliga revideringsåtgärder och utreda vilka eventuella förändringar som måste vidtas i aktiebolagslagen i detta avseende? Det kan inte heller vara rimligt att säga att vi, med anledning av att TCO och LO har kongresser, skall överlämna till de fackliga organisationerna att själva utforma synpunkterna. Jag har därför svårt att förstå att det skulle föreligga något hinder för att överlämna de synpunkter vi har fört fram till de redan befintliga företagsdemokratidelegationen och delegationen för förvaltningsdemokrati. Jag ber, herr talman, att få vidhålla mitt yrkande.

Herr talman! Herr Ekinge talar om arbetsmarknadens parter. Vi bör väl i varje fall invänta de utredningar som pågår för närvarande. Både TCO och LO har i sina remissyttranden anfört att utredningar pågår — och det är dem jag anser att vi skall invänta. När herr Nordgren nämner att vi inte kan vänta på LO-kongressen är det ett ganska anmärkningsvärt yttrande. LO-kongressen representerar ändå en och en halv miljon löntagare i det här landet, och det är väl inte oviktigt att dessa får lämna sitt svar på frågan hur de vill ha det ordnat på arbetsmarknaden. Ingen av dessa remissinstanser vill ha en parlamentarisk utredning för närvarande.

Herr talman! Herr Fridolfsson säger att vi skall avvakta LO:s och TCOSsS utredningar och att dessa remissinstanser inte har begärt någon utredning från riksdagens sida. Det vore kanske orimligt att begära att de fackliga organisationerna skulle säga: Nu måste ni hjälpa oss med detta. Jag tycker att det är helt rimligt att de gör sina utredningar, men det är också helt rimligt att riksdagen tar på sig det ansvar som riksdagen måste ha för att kodifiera den del av lagstiftningen som ännu inte stämmer överens med de önskemål om ett ökat inflytande i aktiebolagens styrelser som vi väl alla numera har. Jag tycker inte heller att det bör vara något motsägelsefullt i att vi begär en utredning med företrädare också för de politiska partierna. Måste det ändå inte, herr Fridolfsson, även i detta sammanhang vara ett gott samarbete mellan den fackliga och den politiska delen? Det brukar i varje fall framhållas. Jag har mycket svårt att förstå att man bara skall gå åt sidan och säga: Den politiska synpunkten skall vi lämna därhän, vi skall uteslutande avvakta utredningar som kommer. Det förefaller mig inte rimligt att gå på den linjen. Sådant skall man inte begära av vare sig de fackliga organisationerna eller riksdagen.
Herr talman! Herr Nordgren säger att riksdagen representerar 8 miljoner invånare men LO bara en och en halv miljon. Ja, siffrorna är riktiga, men det gäller en och en halv miljon människor som är direkt beroende av vad vi beslutar angående företagsdemokrati. Därtill kommer 800 000 inom TCO och därtill SACO:s medlemmar osv. Vi anser det fullt riktigt att de först skall genomföra sina utredningar. Kan det inte ordnas på annat sätt, är vi inte främmande för en lagstiftning. Det har vi visat vid tidigare tillfällen. När vi inte kunde lösa tjänstepensionsfrågan, gick vi till riksdagen och fick ATP-frågan löst. Var stod herrarnas partier vid det tillfället? Inte var ni då beredda att den parlamentariska vägen lösa frågan. Herr Ekinge säger att det skall vara ett gott samarbete. Javisst skall det vara ett gott samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare, men i de motioner som väckts med anledning av propositionen angående stöd till den äldre arbetskraften finner man till sin förvåning att både centerpartister, folkpartister och moderater yrkar avslag på denna trygghet för den äldre arbetskraften. Denna trygghet är också en del av företagsdemokratin.
Herr talman! Jag vill bara upplysa herr Fridolfsson om att han tydligen inte läst centerpartiets partimotion med anledning av proposition nr 107 ordentligt. Vi har icke yrkat avslag.

Herr talman! I folkpartiets program för en vidgad företagsdemokrati finns en delfråga som behandlas av konstitutionsutskottet i dess betänkande nr 31, nämligen delegering av beslutanderätt till företagsnämnd inom den kommunala sektorn. Herr Bernt Ekinge beskrev den roll folkpartiet vill tillägga företagsnämnderna även inom den kommunala sektorn. Där råder ju en del speciella förhållanden med hänsyn till den kommunala demokratin. Man kan inte utan vidare tillämpa samma principer som inom den enskilda sektorn, eftersom man har så att säga ytterligare ett partsintresse utöver de två som förekommer på den enskilda sektorn. Folkpartiets program för en vidgad företagsdemokrati är i sin tur en del av ett större övergripande program som vi har presenterat i en rad motioner vid årets riksdag som skulle kunna sammanfattas under rubriken ”Arbetets villkor”. Denna speciella fråga om regler för delegering av viss beslutanderätt till de kommunala företagsnämnderna kan ses parallellt med motsvarande regler inom den enskilda sektorn. Men det är inte helt klart att kommunallagens bestämmelser kan medge att man direkt parallelliserar förhållandena. Denna delegeringsrätt tillmäter vi ett betydande värde. Det är ju den som skapar den fördjupade företagsdemokratin. Vi är angelägna att det skapas vägar för att nå samma möjligheter på den kommunala sektorn som på den enskilda. Detta kan nödvändiggöra ändringar i kommunallagen. Låt vara att man på visst sätt kan delegera viss beslutanderätt redan i dag, men där är avgränsningarna oklara. Man vet inte hur långt möjligheten sträcker sig. Bevilja anslag till företagsnämnden, ja, det kan man göra i kommunfullmäktige och i landsting, men hur stor handlingsfrihet man kan ge den kommunala företagsnämnden, det vet man inte riktigt. Alldeles uppenbart är det så att man inte utan vidare kan klara det avtalsvägen mellan arbetsmarknadsparterna inom den berörda sektorn.

Det är frågor av den här typen man arbetar med i de centrala samarbetsråden inom den primäroch sekundärkommunala sektorn. Där pågår en utredningsoch försöksverksamhet. Men enligt vår uppfattning är det då angeläget att statsmakterna skapar vidgade ramar för denna försöksverksamhet. Det bör ju rimligen vara en samhällets uppgift att klarlägga var gränserna går för tillämpning av gällande lagstiftning och ta initiativ till vidgning av de lagliga möjligheterna att delegera beslutanderätt inom företagsnämnd på den kommunala sektorn. Från vårt håll vill vi inte binda oss för en lösning av denna fråga utan utredning. Vi anser att vårt krav på intet sätt är ett ingrepp i parternas strävan inom de centrala samarbetsråden utan tvärtom är ett stöd för det utvecklingsarbete som där pågår. Vårt yrkande i motionen 86 finns utförligt motiverat i motionen 108. Den tekniska hanteringen i riksdagen gör att frågorna ofta behandlas i skilda motioner. Här har vi i två stora motioner tagit upp närdemokratifrågor, och frågeställningarna har hamnat i båda. Vårt yrkande i motion 86 är att frågan om de legala förutsättningarna för delegering av viss beslutanderätt inom en given budgetram till företagsnämnd inom den kommunala sektorn bör utredas. Vad vi avser med det är att man i stor utsträckning skall kunna få företagsnämnden att fungera som andra kommunala nämnder, alltså få en mer påtaglig nyckelställning än i dag. Herr talman! Med hänsyn till den uppdelade behandlingen av ärendena får jag återkomma med mitt yrkande om bifall till vår reservation till konstitutionsutskottets betänkande nr 31 senare.

Herr talman! Som herr Norrby i Åkersberga redan sagt här, behandlar konstitutionsutskottets betänkande företagsdemokratin inom den kommunala sektorn. I en partimotion från folkpartiet begärs en utredning av frågan om de legala förutsättningarna för delegering av viss beslutanderätt inom en given budgetram till företagsnämnd inom den kommunala sektorn. I utskottsbetänkandet lämnas en utförlig redogörelse för olika motioner vid fjolårets riksdag, som ur olika infallsvinklar behandlade företagsdemokratiska frågor inom den kommunala eller offentliga sektorn. Det gällde som nu att delegera beslutanderätt till företagsnämnderna. Det fanns en motion från vpk, där man ville ha en lagändring ”så att hinder icke föreligger för representation från personalorganisationerna inom offentlig verksamhet i de nämnder och styrelser som kan komma i fråga”. Den senare frågan blir, som herr Norrby nyss var inne på, mera komplicerad inom kommunal verksamhet därigenom att fördelningen av mandaten inom styrelser och nämnder ju sker på politiska grunder. Olika grupper är därför redan representerade i styrelserna och nämnderna, och om man därtill lägger in en representation från personalorganisationen, kan det ju innebära att den politiska sammansättningen förändras. Vi har nu en ordning med lärarrepresentanter i skolstyrelserna, men den ville ju 1969 års riksdag ta bort, och det kommer väl också att bli så. Dagens motioner gäller väl inte så långt gående åtgärder som representation i styrelser och nämnder, utan man begränsar sig till att begära vidgade ramar för försöksverksamheten med företagsnämnd inom den kommunala sektorn, bl.a. för att klarlägga och öka förutsättningarna för delegering av beslutanderätt i företagsnämnd. Nu är ju dessa frågor föremål för uppmärksamhet av de parter som verksamheten närmast angår. Det gäller alltså Kommunförbundet, Landstingsförbundet och personalorganisationerna. Dessa har också avvisat tanken på att statsmakterna skulle gripa in på området med, som det heter, en allmän utredningsverksamhet. Och jag har förståelse för både personalorganisationerna och kommunförbunden i detta avseende. Om de berörda parterna är i färd med att klara ut de här frågorna — och det gäller även frågan om ändring av kommunallagarna för att möjliggöra delegering av viss beslutanderätt till företagsnämnden — finns det ingen anledning för riksdagen att begära en särskild utredning om den saken. När den här utredningen kommer fram, kan det möjligen visa sig att man behöver ta upp denna fråga, men vi skall först avvakta vad man kommer att säga från det hållet. Det är självfallet också bra om man kan komma överens om de här sakerna utan att lagstifta. Jag har vidare litet svårt att förstå herr Norrbys argumentering här. Har kommunfullmäktige eller landstinget beviljat anslag till företagsnämnd, disponerar företagsnämnden självfallet det anslaget på de villkor som fullmäktige eller landsting har beslutat. För det behövs ju inte någon delegationsrätt eller något sådant. Jag tror därför att det i regel inte är några särskilda problem i detta avseende. Herr talman! Jag kommer senare att yrka bifall till utskottets förslag i denna fråga.
Herr talman! Herr Larsson i Luttra måste i polemiken här ta upp en vpk-motion förra året. Jag tycker att det är litet omotiverat, eftersom den är helt överspelad. Det nu aktuella motionsyrkandet gäller en avgränsad fråga och inte en allmän utredningsverksamhet om företagsnämndsarbetet på det kommunala fältet. Vi vill inte att försöksoch utvecklingsarbetet i de centrala samarbetsråden skall hämmas av oklara eller otidsenligt restriktiva lagregler. Herr Larsson sade själv att när parterna är klara med sitt arbete, kan lagstiftning bli aktuell. Vi vill att man redan under utredningsoch försöksarbetet skall kunna arbeta utan de hinder och begränsningar som nu gällande lagstiftning på vissa punkter kan tänkas ställa upp. Det är beslutanderättens avgränsning som är det principiellt intressanta, inte möjligheten att anvisa anslag till företagsnämnden. Vi vill alltså på den här punkten gå avsevärt längre än utskottsmajoriteten, och vi vill underlätta det utvecklingsarbete som pågår.
Herr talman! Att den rätta tågordningen är att man först avvaktar det utredningsarbete som nu pågår genom kommunförbundens och personalorganisationernas försorg borde det inte vara några delade meningar om. Sedan är det självklart på det sättet att om man därvid kommer fram till att det behövs ändringar i kommunallagen respektive landstingslagen, då kan det ju inte ske utan att detta förbereds på något sätt, innan det blir en proposition i ärendet. Men jag tycker att den här tågordningen är den naturliga. Det kan ju visa sig att man kan klara upp de här frågorna. Den kommunala delegationsrätten är i svensk lagstiftning mycket omfattande. Det finns alltså skäl att anta att kommunallagen inte behöver kompliceras ytterligare på den punkten.

Herr talman! Det är väl ingen överraskning för kammarens ledamöter, om jag erinrar om att jag tidigare, särskilt i anslutning till debatten om fullmaktslagen, mycket entydigt sagt ifrån att riksdagen kan förbehålla sig rätten att gripa in var den vill i vårt samhälle, följaktligen också på lönemarknaden. Rent principiellt är jag alltså överens med dem som har hävdat den ståndpunkten här i dag. Jag har heller inte uppfattat utskottets talesman så att han ifrågasatt den principen. Han har gjort det hela till en praktisk fråga, vilket också jag vill göra i den här debatten. Det har sagts att utvecklingen har gått mycket sakta på det här området. Vi fick mycket riktigt, som fru Nilsson sade, det första avtalet på området 1946. Men varför har det gått så sakta? Arbetarrörelsen, som har fört fram kraven på företagsdemokrati och mycket annat, har ju kämpat i en omvärld som har varit bestämd motståndare till dessa krav. Det är ju först på senare år som de borgerliga partierna har börjat anamma de tankegångar som ligger till grund för den debatt som förs i dag och de synpunkter som anförs av de borgerliga. Vi har alltså haft att arbeta i en atmosfär där arbetsgivarvärlden har varit mycket bestämd motståndare och där vi inte haft något stöd på borgerligt håll. Dessutom har vi måst konstatera, t.ex. i LO, att det är ett utomordentligt svårt problem att praktiskt realisera företagsdemokrati. Vad vi vill är nämligen inte inflytande så att säga till varje pris utan ett inflytande som befordrar utveckling till en bättre ordning. Och det är sannerligen svårt att veta hur man skall gripa sig an med detta för att verkligen befordra utveckling på bästa möjliga sätt. Det har sagts att riksdagen inte behöver vänta på pågående utredningar, och det är i och för sig riktigt. Men om riksdagen beslutar hemställa om en utredning — den tillsättes omgående, säger vi — kommer den utredningen inte förbi andra pågående utredningar och överväganden. Det är nämligen högst osannolikt att en utredning skulle ta ställning över huvudet på LO, TCO, SACO och SR som samtliga avstyrkt dessa utredningsmotioner. Vi har alltså en verklighet att ta hänsyn till. Dessutom skulle utredningen hamna i alla de svåra frågeställningar som pågående och andra utredningar har att ta ställning till. Det blir ett långtidsarbete för den statliga utredningen, det kan jag försäkra, ty den utredningen måste ta varenda frågeställning på allvar och synkronisera alltsammans till en helhet, och då kan man inte gå förbi allt som pågående utredningar brottas med. Därför vill jag, herr talman, ifrågasätta om de som yrkar på ett beslut om utredning representerar det skyndsamma i den här politiken. Jag undrar om inte utskottets majoritet företräder den skyndsamma linjen i detta fall. Jag vill tillägga, att skulle det visa sig att vi inte kommer loss i dessa frågor på grund av arbetsgivarmotstånd eller för att det hos löntagarorganisationerna finns en tveksamhet som riksdagen inte anser sig kunna acceptera, är det dags för riksdagen att vidta en sådan här åtgärd. Men jag tror just i detta läge med den kännedom jag har om den allmänna situationen på området att det inte är klok politik att göra det just nu. Jag vill därför också, herr talman, yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman!

Men huvudregeln kvarstår: en hovrättsdom kan bli överprövad i högsta domstolen, om högsta domstolen vid en summarisk genomgång av målet finner anledning att överväga ändring i domen och ger s.k. ändringsdispens. Enligt min mening bör man tänka sig mycket noga för, innan man överger denna möjlighet för den enskilde att få sin sak prövad i högsta instans. Möjligheten till ändringsdispens föreslås nu i propositionen nr 45 i stort sett skola upphöra. I princip skall högsta domstolen bara uppta mål som är av intresse som prejudikat, alltså som vägledande avgöranden för rättsskipningen i domstolarna. Och visst behövs det prejudikat. Inte minst de senaste årens mycket omfattande lagstiftningsarbete har utan tvivel ökat behovet av vägledande prejudikat från högsta domstolens sida. Självfallet ökar högsta domstolens möjligheter att ägna sig åt prejudikatbildande verksamhet, om man tar bort möjligheten för en enskild medborgare att få sin sak prövad i fall som inte har prejudikatintresse. Jag är för min del beredd att godta en ökad betoning av högsta domstolens ställning som prejudikatinstans. Men den reservation som herr Westberg i Ljusdal och jag har fogat till utskottets betänkande ger uttryck för den uppfattningen att möjligheten att få ett mål prövat i andra fall än prejudikatfallen inte bör bli så hårt begränsad som propositionen föreslår och som utskottets majoritet har godtagit. Ett fall, som särskilt tas upp i reservationen, är att en part har fällts till ansvar i hovrätten och begär att få målet prövat i högsta domstolen. Antag att högsta domstolen vid prövning av frågan om fullföljdstillstånd finner att en friande dom i högsta domstolen framstår som sannolik men ändå är förhindrad att ta upp målet därför att det inte är ett prejudikatfall. Då kan högsta domstolen alltså bli tvungen att resonera på följande sätt: ”Om målet tas upp till prövning i högsta domstolen, skulle resultatet sannolikt bli en frikännande dom. Men eftersom det inte är fråga om ett prejudikatfall, kan målet inte tas upp, utan den fällande domen står fast.” En sådan situation finner jag verkligen inte tillfredsställande. Särskilt markant måste ju problemet framstå i det fall att underrätten har frikänt en person men hovrätten senare har fällt till ansvar. I reservationen föreslås en jämkning av lagtexten som skulle ge högsta domstolen möjlighet att i ett sådant fall tillåta fullföljd. Det är visserligen tänkbart att man genom att pressa och tänja på propositionens lagtext kan lösa en del sådana situationer tillfredsställande men knappast alla. Varför inte hellre försöka utforma en lagtext där hänsynen till den enskilde medborgarens rättssäkerhetsintresse, oberoende av prejudikatfrågan, kommer till ett tydligt uttryck i lagtexten, i varje fall tydligare än enligt propositionens förslag? Det är detta som reservanterna har försökt göra. I reservationen tas också upp en annan fråga, som inte gäller fullföljden till högsta domstolen, utan som gäller möjligheten att i hovrätt, i andra instans alltså, komma med ny bevisning som man inte har framfört i första instansen. Tanken med processen i underrätt och hovrätt är att bevisning etc., alltså allt det som man brukar kalla processmaterial, skall läggas fram redan i underrätten. En prövning i hovrätten skall alltså ske på i princip samma material som i underrätten. På detta sätt anser man att man får den bästa sammanlagda prövningen och alltså den bästa rättssäkerhetsgaranti som man kan åstadkomma med två instanser. Tyvärr har denna i och för sig riktiga tanke inte kunnat genomföras helt och hållet. I stor utsträckning kommer parterna av olika anledningar med ny bevisning i hovrätten och förrycker därigenom på sätt och vis vårt processystem. Anledningen kan vara att man har trott att man skulle vinna målet redan på den bevisning man framför i första instans och det är dyrbart och besvärligt att föra annan bevisning. Det kan vara parter som bor långt borta i främmande land, det kan vara dyrbara vetenskapliga undersökningar som behövs etc. Det behöver alltså inte i och för sig vara ett obehörigt skäl. Men så förlorar man målet i underrätten och tar i hovrätten till denna nya bevisning. För att motverka detta förhållande — man kan kanske kalla det missförhållande ur processens synpunkt — föreslås i propositionen ökade möjligheter att avvisa bevisning i hovrätten, om en part kommer med bevis först där — alltså med bevis som han inte har kommit med redan i första instans. I reservationen framhåller vi reservanter att detta i vissa situationer kan befaras leda till att hovrätten tvingas till en materiellt oriktig dom, alltså en dom som i sak är felaktig, därför att hovrätten måste avvisa en del bevisning och således inte har rätt att ta hänsyn till denna bevisning som skulle ändra utgången. Och det tycker jag inte är en god lösning, att av formella skäl tvingas fälla en dom som man vet är oriktig i sak. Hur stor risken är att sådana situationer skall inträffa är svårt att bedöma. Men reservationens förslag innebär att man eliminerar den risken genom en annan metod för att få bevisningen förebragt redan i första instans. Metoden går ut på att den nya bevisningen visserligen inte avvisas men i stället föranleder att den part som kommer med den nya bevisningen i hovrätten får ersätta motparten för de ökade rättegångskostnader det vållar honom, och detta alldeles oberoende av målets utgång. Det är alltså ett försök att med ekonomiska sanktioner motverka att en part väntar med en del bevisning och lägger fram den först i högre instans. Herr talman! Reservationen innefattar väl egentligen två olika avsnitt, som måhända kan föranleda uppdelning vid omröstningen, men jag yrkar bifall till reservationen i dess helhet.

Herr talman! I proposition nr 45 föreslås sådana lagändringar att högsta domstolen i princip blir prejudikatbildande i sin verksamhet, och i huvudsak har vi i utskottet också anslutit oss till denna principiella inställning. Det är bara på ett par punkter som vi har delade meningar — herr Ernulf har ju nyss från talarstolen motiverat varför han inte kan ansluta sig till dessa principiella synpunkter utan en ändring i departementschefens förslag. Jag skall helt kort säga några ord om de synpunkter som har legat till grund för utskottets uppfattning. Det är ju inte så — och det sade inte herr Ernulf heller — att den nu föreslagna ordningen utestänger alla möjligheter för en person att komma i åtnjutande av att få sin sak prövad i högsta instans.

Det är inte säkert att de leder fram till process, men redan nu är det på det sättet att högsta domstolen till 50 procent av tjänstgöringstiden får sysselsätta sig med prövning av ärenden av det här slaget, alltså en målprövning som möjligen i mycket liten omfattning leder fram till en ny domstolsprövning. Ärendena stoppas så att säga i den prövning som sker från hovrätterna till högsta domstolen.

Vi har därför ansett att en smal springa bör finnas för den som önskar ”gå till Kungen fram” — som ju är en romantisk omskrivning för det ofta tragiska förhållandet att man råkat hamna i ett läge där man måste få sin rätt prövad. Det bör observeras att springan finns också i departementschefens förslag, där den är rubricerad såsom ”synnerliga skäl”, men reservanterna vill göra den bredare med beteckningen ”särskilda skäl”. Det är utskottets uppfattning, understruken av domstolskommittén som har arbetat med detta, och även understruken av departementschefen, att hovrätternas personella resurser måste förstärkas. Om så sker skapar vi också en starkare tro på att hovrätternas utslag ger stor rättssäkerhet. Ingen kan naturligtvis garantera 100-procentig rättssäkerhet. Det känner säkert herr Ernulf till, eftersom han befinner sig i domarkarriären i underrätterna. Uppfattningarna är olika, beroende på vilken sida man representerar. Men om man uppmuntrar den uppfattningen att rättssäkerheten inte ligger i underrätterna eller i hovrätterna, så tror jag man är ute på felaktiga vägar. Vi skall i stället försöka stärka vårt rättsväsende både i underrätterna och i hovrätterna, så att människor blir övertygade om att rättssäkerheten blir lika bra tillgodosedd där som den möjligen kan bli i högsta domstolen. På det sättet minskar vi också övertron på att högsta domstolen är mera skickad att tillvarata den enskildes rättssäkerhet än underrätter och hovrätter, som tidigare har dömt i ett mål.

Det är givetvis inte helt uteslutet att man får fram nytt material i högre rätt, men jag tror att vi vinner i rättssäkerhet, om vi går in för utskottets princip att försöka få fram processens hela material i underrätten och därigenom skapa ett riktigt underlag för domslutet. Herr talman! Vi har i utskottet inte alls varit övertygade om att reservanternas förslag ur den enskildes rättssäkerhetssynpunkt är bättre än utskottets linje, och jag skall därför sluta med att yrka bifall till utskottets hemställan.